Herr talman! Jan-Olof Larsson har frågat mig hur jag menar att dumpningsförbudet bäst ska övervakas, om till exempel förslaget om kameraövervakning är bra och om jag anser att regional förvaltning innebär att alla nationer som fiskar i Skagerrak ska omfattas av samma regelverk. Det är tydligt att utkastförbudet är en viktig fråga för både Jan-Olof Larsson och mig. Det beror förstås på att den fisk som kastas ut oftast har en mycket begränsad chans att överleva och att utkasten utgör ett omfattande resursslöseri - detta samtidigt som ett flertal bestånd i EU:s vatten fortfarande är överfiskade. Som jag tidigare har sagt anser jag att ett utkastförbud inte bara får bli en papperstiger. Jag anser att det är prioriterat att fångsterna dokumenteras för att man ska kunna kontrollera efterlevnaden av skyldigheten att landa alla fångster och i syfte att förbättra den vetenskapliga rådgivningen. Därför gav regeringen Havs och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utreda förutsättningarna för kontroll av ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak. I uppdraget ingick att ha en nära dialog med Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, och andra berörda intressenter. Myndigheten lämnade sin redovisning den 31 maj, och man redogör där för de möjligheter man ser till kontroll av utkastförbudet. Redovisningen bereds nu i Regeringskansliet. Jag konstaterar att det finns integritetsaspekter kring kontrollen av ett utkastförbud, och jag vill framhålla vikten av att i införandet av ett utkastförbud samt vid harmonisering av kontroll på EU-nivå ta hänsyn till den personliga integriteten för yrkesfiskarkåren. Jag är glad att vårt arbete i CFP-reformen och vårt exempel i Skagerrak har gjort avtryck och att utkast snart kommer att vara förbjudna i hela EU. Utifrån detta måste vi även titta på förutsättningarna i Skagerrak. En regional förvaltning kommer att vara en hörnpelare i den kommande fiskeripolitiken, och såväl i Skagerrak som i Östersjön har vi kommit långt med det regionala samarbetet. Jag vill se en regional anpassning av förvaltningen med syftet att få en engagerad, ansvarstagande näring där efterlevnaden av regelverket förstärks. Samtidigt måste dock likvärdiga krav ställas på de olika medlemsstater som fiskar i samma vatten.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Jag har vid ett antal tillfällen lyft fram frågan om regler och övervakning, inte minst frågan om regional förvaltning, här i kammaren och vad detta innebär för yrkesfisket. Som jag skriver i min framställan är yrkesfiskarna den mest övervakade och kontrollerade yrkesgruppen i Sverige. När vi i dagarna tar del av USA:s övervakning av oss alla ska ni veta att den övervakningen inte ens kommer i närheten av vad yrkesfisket utsätts för. En yrkesfiskare bevakas varenda meter han förflyttar sig från kajen. Den här interpellationen lämnades in den 3 juni i ett försök att klargöra två viktiga frågeställningar inför de pågående förhandlingarna i EU om fisket och regelverket specifikt för fisket i Nordsjön, vilket fiske vi ska ha i Skagerrak och hur det ska räknas. Frågorna rörde dels regelverket, om det skulle omfatta alla länder som fiskar i regionen, såsom Skagerrak, dels hur regelverket ska följas upp och övervakas. På grund av att ministern inte kunde svara på interpellationen förrän i dag lämnade jag in en skriftlig fråga som berörde om samma krav skulle gälla för alla som fiskade inom samma område, eftersom det var den absolut viktigaste frågan i de då pågående förhandlingarna om vi skulle nå någorlunda likvärdiga konkurrensförhållanden. Ministern svarade på denna skriftliga fråga: "Självklart måste dock likvärdiga krav ställas på de olika medlemsstater som fiskar i samma område." Jag tackar ministern för det här ställningstagandet. Det blir tydliga signaler i de avslutande förhandlingarna om fisket i Nordsjön och Skagerrak, eftersom de inte hann avslutas utan kommer att avslutas i slutet av september eller början av oktober, hoppas jag. Det innebär att de länder som i dag har begärt undantag, Holland, Tyskland med flera, inklusive Norge, inte kommer att ha andra regler än Sverige och Danmark när man fiskar i Nordsjön och Skagerrak. Eller rättare sagt, Sverige och Danmark kommer inte att ha andra regler än övriga som fiskar i Skagerrak och Nordsjön. Det är bra. Då är vi också eniga med ministern i den här frågan. Sedan gäller det hur vi följer upp regelverket om övervakning. Här har ministern skickat ut ett uppdrag till myndigheten att komma med förslag om hur övervakningen ska gå till. Man har utrett ett antal förslag, varav man lyfter fram två. Det ena är kameraövervakning och det andra är kontrollobservatörer. När man nämner kameraövervakning för människor, att det är möjligt att fiskare kan få kameror som följer dem hela tiden när de är ute på sjön och fiskar, tror de inte att det är sanning. De tror att man spexar på något vis. Men då berättar jag vilket regelverk som finns och hur frågan tas upp. Norge har valt att ha kontrollobservatörer. De drar ett snitt på fångsternas storlek, och utifrån det sätter man upp reglerna. Det tycker myndigheten blir alldeles för dyrt. Jag kan inte riktigt förstå varför det ska bli för dyrt. I förhållande till kameror kan jag förstå det, för dem får naturligtvis fiskarna betala. Men det hade varit mer realistiskt att se till att man har kontrollobservatörer. Det ska bli intressant att höra hur ministern motiverar eller icke motiverar förslaget om kameraövervakning.

Herr talman! Ett utkastförbud är en mycket viktig fråga, främst när det gäller de arter som inte överlever att återutsättas. De arter som kan överleva ska givetvis med det snaraste återutsättas, för annars kommer fiskbestånden att utnyttjas på ett ohållbart sätt. Vi strävar efter en gemensam fiskeripolitik i EU. Då bör också alla EU-nationers fiskefartyg leva efter likartade regelverk så att exempelvis svenska fiskare inte belastas med tyngre regelverk än övriga nationers fiskare. I sista raden i ministerns interpellationssvar framkommer klart att ministern också tycker att lika regelverk ska gälla för alla fartyg i samma område. Men allra helst ska samma regelverk gälla i alla EU:s fiskevatten, detta inte minst för att likartade arbetsvillkor ska gälla. Kameraövervakning, som ju har varit på tal många gånger, måste bli den absolut sista utvägen. Något mer integritetskränkande än att ha en kamera över sig under ett helt arbetspass får nog sägas sakna motstycke. Mot det hoppas jag att ministern verkligen försöker att kämpa.
Herr talman! Låt mig påpeka i den här debatten att frågan om övervakning av utkastförbudet fortfarande diskuteras i rådet. Några beslut är följaktligen ännu ej fattade. Låt mig dock ta tillfället i akt att klargöra var jag står i de här sammanhangen. Jag anser alltså att det är prioriterat att fångsterna dokumenteras för att vi ska säkerställa den skyldighet att landa alla fångster som snart kommer, men också, som jag har sagt i mitt egentliga interpellationssvar, i syfte att förbättra den vetenskapliga rådgivningen. Jag anser också att hänsyn måste tas till den personliga integriteten hos yrkesfiskarkåren. Det är viktigt, som har påpekats av både interpellanten och Rune Wikström, att likvärdiga krav ställs på fiskare från olika medlemsstater i Europeiska unionen som fiskar i samma område. Hur formerna för den här dokumentationen ska se ut i framtiden bereds fortfarande i Regeringskansliet och diskuteras, som jag nämnde inledningsvis, fortfarande i rådet. En avvägning måste göras mellan de olika krav som ställs i detta sammanhang, men det måste också göras en avvägning gentemot den generella regelbörda som finns på detta område och som jag är angelägen om att vi dessutom ska minska. Några beslut är alltså inte fattade, och därför kan jag för närvarande inte svara huruvida det blir på det ena eller det andra sättet som denna övervakning och säkerställandet av dokumentationen kommer att ske. Den andra frågan som har varit föremål för diskussion och som det har ställts ytterligare frågor kring är: Kommer svenska fiskare att omfattas av andra regler än fiskare från andra EU-länder? Mitt svar på den frågan är nej. De regler som beslutas för Skagerrak, om vi tar det som exempel, ska omfatta fiskare från alla EU-länder som fiskar i detta område. Svenska och danska fiskare - det är dock att konstatera - kommer ju att påverkas mest eftersom Sverige och Danmark tar den största delen av fisket i detta område. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi säkerställer att de regler som utformas inte försvårar för vårt fiske i onödan. Låt mig påpeka att ett av de länder som nämndes i frågeställningarna här inte är med i Europeiska unionen, och vi påverkar alltså inte dem genom de ställningstaganden som vi gör i rådet och än mindre genom nationella ställningstaganden.
Herr talman! Jag vet att Norge inte är med i EU, och det kan de väl tacka sin lyckliga stjärna för. Men vi har ändå överläggningar med dem om hur fisket ska bedrivas, och de brukar rätta sig efter det vi kommer överens om. Jag är tacksam, utifrån det svar jag får från ministern, för att samma regler ska gälla för alla som fiskar i ett område. Det har inte varit riktigt klart. Nu vet vi att så blir fallet när vi går in i förhandlingarna om Nordsjön och Skagerrak i oktober. Ministern säger i svaret att Sverige har varit drivande, och ministern i synnerhet, för att få till stånd en bra fiskeförvaltning inom EU. Det håller jag med om. Men det började redan på socialdemokratisk tid. Jag har suttit i riksdagen sedan 2002, och Ann-Christin Nykvist gjorde också sitt jobb. Men det hindrar inte att ministern har ambitioner och har gjort ett bra jobb, för det är bra. Vi har alla nytta av att det blir en bra fiskeförvaltning i EU:s vatten och även i de vatten utanför EU där man fiskar och där det skrivs avtal. När man skriver ett regelverk där alla får samma regler är det också viktigt att reglerna omsätts på ett bra sätt och att det blir samma villkor för reglerna. Undantag kan man göra om man vill ha bättre selektivitet i fisket. Då kan man göra prov på olika sätt, som de har gjort på västkusten när det gäller räkfisket. De har större maskor i fångsttrålen och tar upp trålen på ett särskilt sätt för att öka storleken på den fångst som tas upp och så att de mindre åker tillbaka i havet direkt och klarar sig. Det har då visat sig att danska fiskare ringer till svenska myndigheter och klagar på att svenska fiskare får en alldeles för stor andel stor räka i sin fångst - det som ju var syftet med selektiviteten. Då tror inte svenska myndigheter längre på svenska fiskare, utan de tror mer på danska fiskare. Då stoppas kvoterna, och man får inte fiska så mycket längre. Det här har försatt fiskare i en sådan situation att de nästan har fått lämna sina fiskeföretag, och det har skett en del affärer på grund av detta. Jag vet att det inte är ministerns ansvar rakt av, men Riksrevisionen kommer säkert att följa upp hur myndigheterna har skött sitt åtagande. Det är inte ett vackert sätt som de har jobbat på. När man skapar ett regelverk som flera nationer ska samsas om är det viktigt att det omsätts, så att inte båtar från två olika nationer som ligger ute tolkar det på olika sätt. Det är också intressant att ministern säger att det fortfarande diskuteras hur vi ska övervaka och se till att det rapporteras rätt. Vi tar upp debatten eftersom det fortfarande diskuteras. Om det hade varit bestämt och klart hade det inte varit någon större idé att göra det. Min förhoppning är att ministern tydligt och klart säger ifrån att det inte är aktuellt med någon kameraövervakning för yrkesfisket och den yrkesgruppen, lika lite som det är aktuellt att sätta in en kamera på departementet och övervaka ministern eller att sätta in kameror i riksdagskontoren för att övervaka riksdagsledamöter. För mig är det science fiction att hålla på med sådant. Jag tycker att vi ska hålla oss undan från det. Jag hoppas på ett tydligt svar från ministern i den frågan.

Herr talman! Vi verkar vara rörande ense när det gäller dumpning och regelverk. Det finns inte så mycket mer att tillägga i den frågan. Däremot måste det tilläggas, som jag sade förut, att kameraövervakning måste bli den absolut sista utvägen. Det kan inte vara särskilt positivt att ha en kamera över sig för jämnan.

Herr talman! Låt mig påpeka att Norge faktiskt har varit en föregångare när det gäller att få ett hållbart fiske i de vatten som vi har i vår närhet. De har gått före, kan man väl säga, vad gäller till exempel ett utkastförbud. Vi har hämtat många exempel från Norge kring hur man kan förfara för att få just ett hållbart fiske. Jag vill ändå, stilla och lugnt, påpeka att vi självklart kommer att ha överläggningar både på vår sida - vi träffas lite nu och då - och kanske framför allt inom EU vad gäller införandet av regler med målsättningen att vi, så långt det är möjligt, ska ha samma förutsättningar och villkor eftersom vi nyttjar samma vatten. Men eftersom Norge inte är medlem i Europeiska unionen kan det bli olika regler. Jag måste göra denna distinktion så att vi inte tror att vi behärskar också det norska fisket vad gäller att sätta upp regler för vatten som vi nyttjar gemensamt. Jag måste återigen upprepa att min målsättning i de diskussioner som nu förs både nationellt och inom EU är att vi ska ha likvärdiga krav på och likvärdiga villkor för våra fiskare i de olika medlemsstater som fiskar i samma vatten. Jag vill också återigen påpeka att jag ser det som mycket viktigt att vi tar hänsyn till den personliga integriteten när det gäller den dokumentation och övervakning som sker, i det här fallet för yrkesfiskarkåren, och ser det som prioriterat i diskussionerna. Nu har vi fått ett antal förslag från vår myndighet kring hur dessa frågor kan hanteras nationellt. Vi studerar och bereder förslagen, och jag måste be att få återkomma när vi står i begrepp att fatta beslut. De gemensamma naturresurser som vi talar om här och som inte styrs av nationsgränser eller av att EU också har vad vi kan kalla en yttre gräns gör att vi måste ha gemensamma regler inom Europeiska unionen. Jag ser inget annat sätt att få de lika villkor som vi vill ha men också ett hållbart fiske, för det tror jag att vi alla vill ha.
Herr talman! Återigen: Jag vet att Norge är utanför EU, att vi inte alltid får samma regler som dem och att de har självbestämmande. Men Tyskland ingår i EU, Holland ingår i EU, Danmark ingår i EU, Polen ingår i EU och så vidare. De fiskar också. I dag är det faktiskt så nere i Kattegatt att svenska och danska fiskare inte får fiska i ett område, men tyska fiskare får det. Det är inte samma regler. Det är inte samma förutsättningar. Det är det jag menar med att vi ska ha samma regler. Vi ska komma överens om det. Det är viktigt med regional förvaltning. Det tycker ministern, regeringen och oppositionen. Men ska det vara en regional förvaltning är det precis som ministern säger i dag, och är tydlig med, att reglerna ska vara likvärdiga för dem som fiskar i samma område. Det är jättebra att detta blir tydligt. Jag vill bara säga en sak när det gäller utkastförbudet. Sverige fick inte igenom utkastförbudet. Det blev undantag. Ministern gjorde så gott han kunde. Han hade hela riksdagen bakom sig. Men det blev inget utkastförbud. Det finns undantag. Man får kasta ut en viss procentsats av fångsten. Det kanske gör det lite svårare att kontrollera. Det hade varit lättare om det hade varit noll. Men nu är det inte noll. Nu är det en viss procentsats. Och vi får acceptera att det är det som man kom överens om. När det gäller kameraövervakning säger Moderaterna: Det får vara en sista utväg med kameraövervakning. Vi socialdemokrater säger: För oss är det ingen utväg att sätta kameraövervakning på en yrkesgrupp på det vis som här föreslås. Det kränker integriteten, och det är en utopi att göra någonting sådant. Jag väntar på att ministern ska komma tillbaka till den här frågan. Men du ska veta att vi stöder det här med kontrollobservatörer, att man utvecklar någon generell regel för det. Det kan man göra. Det är ingen stor kostnad. Tack för en bra debatt! Tack för klargörande!
Herr talman! Låt mig återgälda tacket. Det är en angelägen och viktig fråga vi har diskuterat. Jag tror att alla som finns i den här kammaren vill ha ett hållbart fiske också i framtiden. Med detta vill jag komma in något på den ytterligare fråga som har framställts här kring det stängda området i Skagerrak. Ja, detta har tillkommit just av skälet att vi vill ha ett hållbart fiske i framtiden, och då vill vi skydda torskens reproduktion. Här gick vi före, och det gjorde vi därför att vi ville skydda torskens reproduktion och ha ett hållbart fiske i framtiden. Vi gick före, och vi gjorde det för att tyskarna, som också har rättighet att fiska i det här området, har en ytterst liten procentandel av den rättighet som finns när det gäller att fiska i det här området. Därför brydde vi oss inte om att inkludera tyskarna i de diskussioner som fördes bilateralt mellan Sverige och Danmark och som sedermera, för övrigt, godkändes av Europeiska unionen. Men jag tycker att vi även där gjorde ett starkt och bra ställningstagande för fisken och för fiskarna i framtiden. Vi vill, som sagt, ha ett hållbart fiske både nationellt och i alla EU:s vatten. Tack, herr talman, för en trevlig debatt!